Herr talman! År 1972 omkom 233 barn genom olycksfall. Det innebär att olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland barn, i vissa åldersgrupper t.o.m. vanligare än alla andra dödsorsaker tillsammans. Ungefär 150 000 barn i Sverige råkar varje år ut för ett olycksfall som kräver läkarvård. Mellan 5 000 och 10000 barn skadas så svårt att de måste läggas in på sjukhus. Barnolycksfallen måste alltså betraktas som ett betydande samhällsmedicinskt problem. Förutom den mänskliga tragedi en svår barnolycka innebär för barn och familj innebär vården av alla skadade barn betydande kostnader för samhället. Varför inträffar barnolyckor? Att säga att vissa barn är olycksfåglar är felaktigt. Alla barn är olycksfåglar under vissa perioder av sin. utveckling. Olycksfall sker ibland på grund av dålig tillsyn men sällan på grund av slarv eller nonchalans. Man vet ännu alltför litet om barns förmåga att klara sig på egen hand. Genom att satsa på bra föräldrautbildning och på en utbyggd bra kollektiv barnomsorg kan man förmodligen förhindra en del olyckor. De flesta olyckorna sker i barns lekmiljö, inne eller ute. Riskfaktorer som finns i barnens miljö kan direkt bindas vid de flesta olyckorna. Barnen lever alltså i en miljö som är farlig för dem. För att kunna hindra olyckor måste man alltså göra insatser för att radikalt förbättra barnens miljö. En rad initiativ har tagits inom barnskyddsområdet under de senaste åren. Planverkets bestämmelser om barnsäkerhet i lägenheter, som trädde i kraft 1973, är ett stort framsteg. Men fortfarande saknas bestämmelser om utomhusmiljön. Det är bra att lekmiljörådet har bildats och att konsumentverket tagit sig an problemen med produktsäkerhet. Men man löser inte alla problem med lagstiftning och en förbättrad planering. I planverkets föreskrifter om barnsäkerhet finns bl.a. en bestämmelse om att alla spisar skall ha tippskydd. När barnavårdscentralens sköterskor har gjort hembesök och bl.a. kontrollerat barnsäkerheten har de också hittat tippskydd — men ofta liggande omonterade bakom spisarna. Det krävs alltså en aktiv bevakning av miljön ur risksynpunkt och en uppföljning av vilka olyckor som sker. Man skulle kunna jämföra barnskyddet med arbetarskyddet. På senare år har stora insatser gjorts för att förbättra arbetarskyddet. Kraven på en god och någorlunda riskfri arbetsmiljö har växt sig starka. Skyddsombudens ställning har stärkts. Barnens lekmiljö är deras arbetsplats. Men för barnen finns inget arbetarskydd — inget barnskydd, ingen aktiv förebyggande företagshälsovård. Barn och familjer är ofta utlämnade till frivilliga och godtyckliga initiativ från kommuner och byggherrar. Barnen borde kunna få egna skyddsombud för en aktiv bevakning av barnens miljö. Sådana är lika nödvändiga på lekplatsen som på arbetsplatsen. Ofta talas om behovet av föräldrakunskap. I det här fallet skulle man kunna vända på resonemanget: Här finns nämligen en massa kunskap hos föräldrarna, som man kunde ta till vara t.ex. genom att låta dem bli skyddsombud. För barnskyddsarbetet saknas lokalt samordnande organ. Föräldrar som upptäcker risker i barnens lekmiljö vet inte vart de skall vända sig. Ansvaret är splittrat på en rad olika organ —t.ex.

Lagen är dock mycket vagt formulerad, och i praktiken har skyddsaspekterna lämnats åt sidan. Det enda egentliga undantaget är Stockholms kommun, som har en särskild barnolycksfallskonsulent knuten till nämnden. Ett annat problem i det lokala barnskyddsarbetet är att det f. n. saknas en fortlöpande registrering av barnolycksfall. Om en kommun skulle komma på idén att förbättra kommunens lekplatser och för den skull vänder sig till kommunens eller områdets lasarett för att få besked om vilka lekplatsolyckor som inträffat inom kommunen eller området, så går det inte att få fram sådana upplysningar. En lokal olycksrapportering utgör basen för allt barnskyddsarbete. Barnolycksfallen fortsätter. De är lika vanliga i dag som vid mitten av 1950-talet. Intresset för problematiken har ökat. Men samhället måste på ett mer kraftfullt sätt reglera arbetet för barnskyddet på samma sätt som för arbetarskyddet. Därför krävs också ett samordnande centralt organ, som har till uppgift att handha alla barnskyddsfrågorna och att verka för registrering av barnolycksfall.

Herr talman! Utskottet har avvisat den motion som fru Lantz talar om. Det innebär inte att vi nonchalerar frågan om barnolycksfallen. Tvärtom -— vi har stor respekt för det arbete som bedrivs för att minska barnolycksfallen, och vi uttalar vår varma förhoppning om att ytterligare åtgärder skall kunna vidtas för att minska dessa. Fru Lantz och jag följer alltså i sak samma linje i det fallet. Utskottet understryker dock i sin skrivning att olika initiativ tagits för att förbättra situationen på detta område.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att det inte har saknats engagemang, och det har jag också påpekat i min motion. Det har visats ett mycket stort engagemang för dessa frågor, men det finns inte på något håll, varken centralt eller lokalt, något samlat övergripande ansvar. Det är just det förhållandet som vi har försökt komma till rätta med. Vi vill alltså ha både ett centralt samlat ansvar, kanske knutet till socialstyrelsen, och ett lokalt samlat ansvar. Vi tror att man skulle få en bättre effekt om man gjorde så. Med ett centralt organ skulle man också ha möjlighet till en bättre utvärdering och kunna få reda på var man bör sätta in tyngdpunkten i kampen mot barnolycksfall. Det är också, som jag sade tidigare, mycket viktigt att man har en övergripande re 110 gistrering, och även den skulle kunna handhas av ett centralt organ. Sedan tror jag att insatserna på det lokala planet måste kompletteras med särskilda åtgärder. Man kan t.ex. föra ut kampen mot barnolycksfall i bostadsområdena för bevakning och rapportering till ett enda lokalt ansvarigt organ.
Herr talman! Vi är helt överens i sak fru Lantz och jag. Jag bara påpekar att utskottet redovisar att den utredning som tillsatts på barnmiljöområdet skall behandla barnolycksfallen. Då menar jag att de önskemål som fru Lantz har kommer att bli tillgodosedda.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har nämnt reservationen 21, som behandlar frågan om bidrag till driften av särskolor. Enighet råder om att vuxenutbildningen är mycket väsentlig för de psykiskt utvecklingsstörda, men vi är kanske också överens om att det inte är alldeles självklart att det enbart är huvudmännnen, landstingen, som skall sköta denna vuxenutbildning. Utvecklingsstörda bör få rätt till vuxenutbildning som alla andra, men också på samma sätt och i samma former som alla andra. Det står väl i överensstämmelse med tanken på integration. Det är många utvecklingsstörda som mycket väl kan delta i den reguljära vuxenutbildningen, och många deltar i den reguljära studiecirkelverksamheten genom studieförbunden. Handikappades möjlighet att delta i cirkelstudier kommer att öka ytterligare genom FÖVUX-propositionen 1975:23, som vi kommer att behandla senare i riksdagen. Det är, menar utskottet, viktigt att klarlägga de inbördes förhållandena mellan olika former av vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda. I propositionen 23, som handlar om vidgad vuxenutbildning, tar man upp studiestödet till vuxna, och där finns en redogörelse för vad FÖVUX har skrivit om handikappade och deras möjligheter att delta i studiearbetet. Man skriver bl.a. att handikappade gärna blir isolerade, och som en följd av detta men också av andra orsaker har vuxna handikappade brister i sin utbildning. Därför menar FÖVUX att det behövs uppsökande verksamhet. Man konstaterar också att det finns brister på läromedelsmarknaden. Man upplever att det finns ett akut behov av ett varierat studiematerial, anpassat till vuxna utvecklingsstörda. Departementschefen föreslår en höjning av bidraget för produktion av studiemedel för handikappade med 400 000 kr., i enlighet med det förslag som FÖVUX har lämnat. Det är alltså en proposition som vi kommer att behandla senare men som jag tycker det finns anledning att ta hänsyn till. Det är därför utskottet har skrivit att den verksamhet som SÖ nu bedriver snart bör kunna överföras i fasta former. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets skrivning på den punkten. dikappade, bl.a. ortopediska skor. Utskottet har lämnat en mycket utförlig redovisning över allt som hänt den senaste tiden när det gäller tillverkning av ortopediska skor, och olika utredningar är redovisade. Men det var en sak jag reagerade emot och det var när herr Åkerlind kom in på de långa väntetiderna. Han tyckte att detta var särskilt otillfredsställande med hänsyn till att de handikappade tvingas betala sin egenavgift i förskott vid beställningen. Personligen tycker jag att väntetiderna skall vara så korta som det över huvud taget är möjligt, oavsett om det är fråga om ett hjälpmedel som den handikappade får utan kostnad eller ett hjälpmedel för vilket han betalar en del av kostnaderna. Men när det gäller de ortopediska skorna skall vi komma ihåg att det många gånger måste vara handgjorda skor, vilket kan bidra till de långa väntetiderna. Det är möjligt att vissa led i tillverkningen kan mekaniseras ytterligare, men i princip blir tillverkningen hantverksmässig för att man skall kunna ge skon de individuella egenskaper som är nödvändiga för att den skall vara lämpad för patienten. Det har sagts — och även herr Åkerlind sade det — att om man bara använder ”köpskor” skulle väntetiderna kunna nedbringas. Det är möjligt att det går, men vi skall komma ihåg att det inte bara är att gå och köpa en sko. Man måste ta hänsyn till den som skall ha skon, och man måste ta hänsyn till hur skon är tillverkad. Det är nödvändigt att planera så att man kan ändra skon och anpassa den efter den defekt som foten har. Därför kan det ibland bli långa väntetider. Jag tror att herr Åkerlind och jag är helt överens om att man så långt som möjligt skall förkorta väntetiden.

Herr talman! Fru Skantz säger här, och det står även i utskottsbetänkandet, att enighet råder om behovet av ökade insatser till vuxenutbildning för de utvecklingsstörda. Men så säger fru Skantz att det inte är huvudmannen landstinget som ensam skall stå för denna utbildning, utan det är en verksamhet som även bedrivs inom studieförbunden, genom deltagande i cirklar osv., och att det överensstämmer med integrationssträvandena. Ja, visst gör det det. Men jag tror att vi diskuterar om litet olika personer här. I den grupp som det i första hand gäller är det många som icke har fått någon grundläggande utbildning. De har inte lärt sig det mest elementära. Därför bedrivs denna vuxenutbildning med specialutbildade lärare i mycket små grupper, där man börjar med att läsa, skriva, räkna pengar, lära sig klockan osv. Det fordras ju ett visst mått av kunnande inom det här området för att dessa människor skall kunna delta i en reguljär verksamhet, om det är det som fru Skantz menar. Jag har själv erfarenhet av dels studieförbundens verksamhet i fråga om vuxenutbildningen, dels den undervisning som nu har bedrivits på försök i SÖ:s regi. När jag har sett resultaten har jag kommit till den uppfattningen, även om framgångarna på ett år inte är så stora, att det finns all anledning att satsa på båda dessa former. Om vi verkligen på ett aktivt sätt vill medverka till en ökad integration i samhället för dessa grupper, så är förutsättningen att vi också satsar mera på vuxenutbildningen i de former som här har beskrivits.
Herr talman! Fru Skantz nämnde i fråga om ortopediska skor att väntetiderna blir långa just därför att det gäller handgjorda skor. Det är ju en sak som jag bl.a. påpekade i mitt anförande. Just detta är ett skäl — utöver kostnadsskälet, som jag också nämnde — att man skall försöka att i större utsträckning använda sig av fabrikstillverkade skor i den mån det går. Men sedan är det klart att väntetiderna bringas inte ned bara på det sättet — även detta påpekade jag - utan man bör enligt min mening också använda sig av småskomakares tjänster i ökad omfattning. Om man går in för allt detta bör det, tycker jag, kunna ge ett gott resultat — jag tror att vi skall kunna vara överens om det.
Herr talman! Det är naturligtvis väldigt viktigt att man får ned både kostnaderna och väntetiderna, som jag sade tidigare. Det är vi överens om. Men hela tiden är det ju fråga om att man måste ha den handikappade i centrum. En person som har behov av en ortopedisk sko skall ha den som är bäst. Och då får kostnaderna, menar jag, inte på något sätt vara avgörande. Till herr Gustavsson i Alvesta skulle jag vilja säga att jag kanske uttryckte mig litet otydligt om herr Gustavsson fick uppfattningen att jag menade att omsorgshuvudmännen inte skulle bedriva någon verksamhet när det gäller vuxenutbildning av psykiskt utvecklingsstörda. Det var i varje fall inte min avsikt att säga så. Vad jag menade var att man måste ta hänsyn till — och det har utskottet också gjort — den proposition om vidgad vuxenutbildning som vi kommer att behandla. På flera ställen i propositionen tas just frågan om de utvecklingsstörda upp. Jag nämnde bl.a. att man särskilt understryker behovet av ett varierat studiematerial. Självfallet kommer man i den verksamhet som skall bedrivas att ta hänsyn till de utvecklingsstörda och det behov som de har av att kunna vara tillsammans i mindre grupper. Men jag tror också att vi är överens om att utvecklingsstörda skall ha samma möjligheter som andra att, om de kan, delta i den vuxenutbildning som bedrivs av studieförbund o. d. Därför tror jag att dessa båda verksamheter kommer att komplettera varandra.

Herr talman! Jag skall också lägga mig i den så här på eftermiddagen litet avslagna debatten om socialutskottets betänkande, med anledning av gjorda framställningar inom socialdepartementets verksamhetsområ de, som numera alltid betecknas med nr. Låt mig först säga någonting om det som tagits upp i en motion från folkpartiet angående fylleristraffutredningen. Det har ju väckts fem motioner i det ärendet till årets riksdag, och vi har fått en bit av frågan att behandla i socialutskottet. I övrigt har motionerna gått till justitieutskottet och kommer att senare behandlas här i kammaren. Socialutskottet framhöll förra året att förslag i anledning av utredningen snarast bör föreläggas riksdagen. Jag vill gärna understryka detta — det är önskvärt att vi får ett sådant förslag ganska snart. Jag vet, herr talman, att det arbetas på en proposition i justitiedepartementet, och jag hoppas för min del mycket av den och de beslut som kommer att följa. Det kan inte vara värdigt vårt samhälle att sätta in fyllerister — det är ofta alkoholskadade personer, i stor utsträckning mentalt och fysiskt sjuka —- i isoleringsceller för att nyktra till och sedan släppas vind för våg utan vidare vård och utredning. Jag har velat ha sagt detta, samtidigt som jag uttrycker min glädje över att det snart kommer att läggas fram en proposition på grundval av resultatet från den utredning som har arbetat några år med dessa frågor. Jag medger att det finns problem på detta område och att det därför kan ha funnits anledning för uppskovet, men desto gladare skall jag bli när propositionen läggs fram. Sedan vill jag också helt kort säga något om inackorderingshemmen. Det har framställts yrkanden från flera håll på ytterligare platser. Nykterhetsvårdens anstaltsutredning överväger även den vårdformen, och utredningen har snart slutfört sitt arbete. Då får vi se hur vi skall förfara med utbyggnaden utöver den som regeringen föreslår. Jag ifrågasätter inte att det finns behov — det anser jag vara alldeles klart — men som så ofta vid budgetbehandlingen har vi här att göra med en avvägning. I den proposition om olika sociala frågor som vi nu behandlar finns det som alltid många och stora behov, men, som också framhållits tidigare i debatten, behoven skall ju täckas upp på inkomstsidan. När det gäller fylleristraffutredningen och problematiken där ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Vad beträffar inackorderingshemmen yrkar jag också bifall till utskottets hemställan under punkten 33.

Det råder säkerligen inga delade meningar om värdet av DKSN:s arbete, som herr Hyltander särskilt har behandlat i sin motion. Detsamma kan sägas om mycket annat under denna rubrik. För min del har jag arbetat för att få ett anslag för denna och liknande verksamheter, och i år föreslår socialministern 1 milj.kr. Om jag inte minns fel var det just den summan som nämndes under våra diskussioner i utskottet, när denna fråga första gången var aktuell för ett par år sedan. Det har varit en del besvärligheter när detta anslag skulle fördelas, därför att socialstyrelsen ansåg sig inte ha fått ordentliga direktiv. Direktiven har också ändrats under tiden. Men med socialminister Asplings hjälp här i riksdagen har besvärligheterna nu ändå rett upp sig. Jag har också personligen haft kontakt med socialstyrelsen för att få en snabbare handläggning av dessa anslagsfrågor, eftersom det blir bekymmersamt när de som skall ha pengarna får vänta alltför länge på besked, när de skall göra upp sin budget med hänsyn till anslaget. Personligen har jag också en liten fundering kring detta anslag. Jag menar att man skulle kunna undanta kommunerna. Anslaget är alltför litet för att fördelas även till dem. Det kanske finns något som gör att de måste vara med. Det finns i varje fall inget direkt yrkande i någon motion att undanta dem. Om man ser till den fördelning som socialstyrelsen har gjort, finner man att kommunerna inte har fått så särskilt mycket. Vad DKSN beträffar vill jag erinra om att man där har fått det högsta anslaget, 144 200 kr. Socialutskottet antyder i en passus att anslaget inte är avsett för social hjälpverksamhet i allmänhet. Ansvaret för den verksamheten bör naturligtvis i första hand ankomma på kommunerna. Anledningen till att vi har haft en central fördelning beträffande ett sådant här anslag för den sociala hjälpverksamheten är att nykterhetsvården alltid har fått sina 75 96 av anslaget. Mot bakgrund av socialutredningens uttalande på denna punkt och mot bakgrund av kommunalekonomiska utredningens arbete med dessa frågor är det mycket som talar för att vi kommer att få ett enhetligt socialt bidrag där nykterhetsvården inte specialbehandlas inom socialvården. Man kan naturligtvis ha delade meningar om en sådan lösning, men jag tror inte att vi kommer ifrån den. Det bör kanske då ske en uppdelning så att samhällets stöd till den hjälpverksamhet som olika frivilliga organisationer bedriver lämnas direkt av kommunerna, medan statens stöd kommer in mera när det gäller upplysningsverksamheten. Förhoppningsvis får vi också se alkoholpolitiska utredningens förslag läggas till grund för en proposition inom ett år. Därmed kommer också frågan om upplysningsverksamheten upp. Där spelar de frivilliga organisationerna ofta en avgörande roll, och i det sammanhanget kommer DKSN liksom andra organisationer in. Jag är naturligtvis positivt inställd till att vi stödjer dessa organisationer när det gäller att hjälpa samhället, att hjälpa alla — det är vad det till sist är fråga om — att bistå de människor som här råkat illa ut. Herr Åkerlind har här talat för att hela anslaget Bidrag till Länkrörelsen m.m. skall delas upp i tre sektorer. Han nämnde förstås två sektorer, men det måste ju vara tre: först hade vi anslaget till Länkrörelsen, sedan fick vi anslaget till läkemedelsmissbrukarna och till sist det anslag på 1 miljon som vi här diskuterar. Jag avstyrker bestämt en sådan detaljreglering som herr Hyltander också berört i sin motion. Jag tror att det vore olyckligt om vi delade upp det här anslaget på alltför många grupperingar, kanske t.o.m. beviljade ett anslag för varje organisation. Fördelningen bör socialstyrelsen ha fullmakt att göra efter vissa direktiv. Anledningen till att anslaget är uppdelat i tre sektorer är att man därigenom kunnat behandla frågan om anslag till en ny grupp organisationer utan att det berört den grupp som tidigare hade anslag. Därmed har man sluppit rivalitet mellan grupperna, och jag tror att det varit lyckligt. Den avvägning som här har skett mellan olika intressen tror jag alltså, herr talman, är en klok avvägning. Man har i debatten också diskuterat ett anslag till Narconon. Jag ställer mig tveksam till ett sådant anslag. Men jag vill bara säga att socialutskottet och riksdagen knappast kan göra en sådan detaljprövning av anslagen — den får vi överlåta åt socialstyrelsen. Jag ber alltså att få avstyrka det förslaget och tillstyrka utskottets hemställan.
Herr talman! Det verkar som om herr Svensson i Kungälv fullständigt missuppfattat vad jag sade om anslaget till Länkrörelsen m.m. Herr Svensson i Kungälv påstår att jag vill dela upp anslaget och detaljreglera det. Det är precis tvärsom. Reservationen 20 går liksom mitt anförande gjorde ut på att hela anslaget skall stå till förfogande för alla bidragssökande utan att i förväg vara uppdelat på olika grupperingar. Det kan vara anledning att rätta till detta missförstånd. Är det så att herr Svensson i Kungälv .delar denna uppfattning finns det ju anledning för herr Svensson att rösta för reservationen 20. När det gäller Narconon behöver vi inte avslå något förslag, eftersom det inte finns någon reservation på den punkten. Utskottet har anfört att den verksamheten skall behandlas precis likadant som alla andra verksamheter på området. Och både herr Svensson och jag står ju bakom utskottets hemställan i det avseendet, vilket jag tycker är glädjande.
Herr talman! Jag framför min ursäkt till herr Åkerlind för att jag tilldelade honom åsikter som han inte har. Det finns emellertid två olika linjer här: herr Hyltanders, som pläderar för en uppdelning av anslaget, och herr Åkerlinds, som innebär en gemensam pott. Jag tror att den avvägning som regering och utskott har gjort i detta avseende är en bra avvägning.

Att åtgärder behövs på detta område bestyrks bl.:a. genom att de handikappades egen riksorganisation har skrivit till socialstyrelsen och påvisat sina svårigheter i det avseendet. Det skedde för ganska länge sedan, men ännu har mig veterligen inte något svar kommit från socialstyrelsen. Med tanke på denna skrivelse och vad jag själv upplevt som en realitet är jag förvånad över utskottets ställningstagande. Den förvåningen har även delats av en presidieledamot i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, för vilken jag har visat betänkandet. Att förhållandet exempelvis skulle vara det som står i betänkandet, att ”vid de skostorlekar, som är aktuella i motionen, dvs. 40 och större, har man tillgång till hela marknadsutbudet av skor för vuxna, och man har i dag inga problem att i detta utbud hitta skor som är lämpliga för ortopediska ändringar och för att förses med Langes inlägg”. För min sagesman var förhållandet i stället det, att han nyligen hämtat ett par skor till sin vuxne son — som är handikappad — efter att ha fått vänta på leverans i ungefär sex månader. Eftersom han påstår sig ha mycket god kontakt med Stockholm och de organisationer som verkar där ställde han sig synnerligen undrande till utskottets beskrivning av situationen och menade, att för hans sons del var marknadsutbudet plus minus noll. För att vara riktigt säker kontaktade han i går ortopeden på bandageverkstaden i Norrköping och fick då reda på att ett par ortopedskor, sådana som han behöver för sin sons räkning, i dag kostar ungefär 1000-1 100 kronor och att det dessutom är mycket lång leveranstid. Jag har i dag, herr talman, fått fram den här utredningen, som citeras i utskottets betänkande och som för kort tid sedan överlämnats till socialministern. Vad jag först uppmärksammade där var att intervjuer och uppsamling av material skett under september och oktober månader 1973, medan utredningen ju är daterad i februari 1975. Vi har här hört sägas att det inte finns några problem då det gäller ortopediska skor. När jag har läst den här utredningen har jag emellertid börjat fundera på om den är densamma som det talas om i utskottsbetänkandet. I utredningen står det: ”Den ortopediska skon är i dag i mycket hög grad en handgjord sko. --- Detta ger upphov till en hög kostnad. - Några möjligheter att på ett meningsfyllt sätt sänka priset genom förändringar av kvaliteten torde således ej föreligga.” Det finns med en bilaga. Där redovisas tolv olika ortopediska defekter. Samtidigt får man reda på att i fyra av fallen går det att använda en standardsko efter modifikationer. I de övriga åtta fallen anses det omöjligt att använda standardskor. Vidare får vi veta att i Sverige baseras tillverkningen i hög grad på yrkesskickliga invandrare, ofta i övre medelåldern. Här får vi ett krux i framtiden, eftersom vi inte kallt kan räkna med att som tidigare basera rekryteringen på ett tungt inslag av helt eller delvis färdigutbildade invandrare. Utredningen är enig om att varje patient måste mötas av en fullt kompetent ortopedskotekniker med en fullt kompetent produktionsenhet bakom sig. Som målsättning för produktionen anser utredningen att om man förstärker ambitionen att den ortopedskotekniska vården inte skall försämras med en önskan om ett välbehövligt bättre framtida sakernas tillstånd, blir det svårt för de små enheterna att motsvara kraven annat än möjligen som legoverkstäder.

Jag kan inte komma fram till något annat, herr talman, än att problemet kvarstår i hela sin vidd. Det är därför beklagligt att utskottet har avstyrkt motionen 781. Jag får väl försöka finna tröst i den brasklapp som utskottet har tillfogat sitt avståndstagande och delar förhoppningen att frågan kommer att uppmärksammas av i främsta rummet huvudmännen för hjälpmedelsverksamheten. Men då hoppas jag också att den uppmärksamheten skärps och kommer att omfatta hela landet och inte bara det landsting, Stockholms läns landsting, som har varit föremål för utredning — låt vara att det är landets i särklass största. Jag har, herr talman, inget yrkande mot ett enigt utskott, men jag vill instämma i det särskilda yttrande nr 3 som har avlämnats av de moderata utskottsledamöternå.
Herr talman! Som kanske framgick av mitt anförande har också jag med mycket stort intresse läst den utredning som gjorts inom Stockholms läns landsting. Jag är övertygad om att de som i fortsättningen kommer att ha hand om hjälpmedelsförsörjningen också kommer att studera denna utredning. fr.o.m. den 1 januari 1976 blir nämligen sjukvårdshuvudmännen helt ansvariga för tillhandahållandet av tekniska hjälpmedel. Därför tror jag att man kommer att ta till vara alla de synpunkter som har kommit fram i utredningen. Jag tycker inte alls att utskottet har varit negativt till motionen. Vi har mycket ingående behandlat den och våra synpunkter. Vi har menat att de som kommer att ha hand om hjälpmedelsverksamheten bör kunna ta ytterligare initiativ. Därför har vi ansett att det inte fordras någon åtgärd från riksdagens sida.
Herr talman! Jag hoppas att fru Skantz får rätt i sin förmodan att det blir förbättringar på detta område. Men när man läser utskottsbetänkandet förefaller det som om det inte finns några problem på detta område. Jag kan inte dela den uppfattningen — särskilt inte sedan jag har läst utredningen som ligger till grund för utskottsbetänkandet. Jag måste säga att utskottets ställningstagande är litet egendomligt.

Herr talman! Jag och några till har i en motion hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om utredning och förslag för större engagemang från samhällets sida när det gäller tillverkning, försäljning av och information om tekniska hjälpmedel för handikappade. Det är som jag ser det en rimlig begäran. Jag tror inte att någon i utskottet kan förneka att hjälpmedelstillverkningen till stor del styrs av tillverkarens och säljarens ekonomiska intressen. Så får det inte vara, anser vi motionärer. Detta är inte enbart min egen ståndpunkt, utan den har framkommit även i en artikel i de handikappades tidning. Utskottet framhåller att samhällets ekonomiska insatser för de handikappade har femdubblats under en tioårsperiod. Detta är i och för sig mycket glädjande, men det är inte något argument för att förhållandena nu skulle vara tillfredsställande. Det beror naturligtvis på vilket utgångsläge man jämför med. Det väsentliga är huruvida den som tillverkar dessa tekniska hjälpmedel verkligen kan få fram så billiga och så ändamålsenliga hjälpmedel som möjligt. Det är här jag anser att det brister.

Sedan nämner utskottet en hel del andra åtgärder som vidtagits för att förbättra hjälpmedelsförsörjningen. Allt detta är naturligtvis tacknämligt, och jag anser att det är socialstyrelsens huvuduppgift att följa dessa frågor. Men trots detta anser jag att samhället måste styra utvecklingen ännu hårdare för att komma till rätta med de problem som påtalats i motionen. Det är många handikappade som behöver tekniskt specialanpassade hjälpmedel för just deras handikapp. Lönsamheten får inte vara det avgörande. Det är hjälpen till den handikappade som man helt bör ta hänsyn till. I många fall kan hjälpmedlen också vara till nytta i den handikappades dagliga livsföring. Jag tror inte att den privata tillverkaren kan klara av detta behov. Samhället torde ha större möjligheter att göra det. Jag är naturligtvis tillfredsställd med utskottets uttalande att ”det, i överensstämmelse med de tankegångar som kommer till uttryck i motionen, finns skäl att successivt ytterligare bygga ut samhällets insatser såväl på hjälpmedelsområdet som på andra områden som är av betydelse för de handikappades integration och normalisering”. Jag hoppas därför att utskottet ser med allvar på denna fråga. De handikappade skall inte behöva komma i kläm — de har nog med bekymmer ändå. Ett hjälpmedel som en handikappad behöver får inte bli en handelsvara med stora vinstintressen. Det är här som samhället bör ingripa och ta sitt ansvar. Jag hoppas att samhället tar på sig detta ansvar och på ett tillfredsställande sätt följer upp denna viktiga fråga för att hjälpa de människor som råkar ut för handikapp av något slag. Det är naturligtvis meningslöst för mig att ställa något yrkande mot ett enhälligt utskott. Jag får bida tiden och hoppas verkligen att allt görs på detta område som det är möjligt att göra.

En del av det föreslagna kan måhända vara till nytta och bör då tillvaratagas — annat kan vara till skada för människors hälsa och bör då förebyggas. I en stencilerad kommentar till motionen har jag försökt att närmare redogöra för utskottets ledamöter hur verkningarna av de olika fysikaliska effekterna bedöms yttra sig. Då någon ingående kännedom om dessa effekter inte ännu finns i vårt land är det också svårt att skapa förståelse och intresse för frågorna här i riksdagen. Det gäller bl.a. de negativa luftjonernas sannolikt positiva inverkan på organismen -— inte minst för personer med andningsbesvär. Det gäller den eventuellt ogynnsamma verkan på såväl det sensoriska som det motoriska nervsystemet som de positiva statiska laddningar vi så ofta bär på kan tänkas ha — detta bl.a. mot bakgrunden av vårt eventuella behov av just negativa joner. Väl känt bland svenska läkare är förhållandet att artificiell jonbildning i samband med läkning av benbrott påskyndar läkningsprocessen. För den som studerat hithörande förhållanden något mer ingående öppnar sig mycket intressanta perspektiv rörande sårläkning m.m. som jag dock inte här kan redogöra för av tidsskäl. Det är också av intresse att konstatera att det finns en svensktillverkad luftrenare som bygger på den elektrostatiska principen och producerar negativa luftjoner. I övrigt har jag framhållit vikten av att mer energiskt än hittills utreda farorna av elektromagnetiska fält av radiofrekvent karaktär — mikrovågsugnar, elsvetsar, ellok m.m. — samt att upprätta en ”frekvenstablå” över skadliga frekvenser lämpligen placerad vid arbetarskyddsstyrelsen. Till denna översikt bör insamlas alla kända svängningsfrekvenser från det lågfrekventa infraljudet till elektronisk högfrekvens. Många skadliga frekvenser är kända världen över, men någon lätt tillgänglig sammanställning saknas t. v. Det kan även — särskilt för små barn, känsliga personer och sjuka människor — vara skadligt att vistas i metalliskt avskärmade lokaler, där den för människan normala strålningen och spänningspotentialen inte råder. Likaså kan det vara ogynnsamt för sådana personer att vistas 120 inom jordmagnetiska fält där intensiteten är sådan att fältet når in i byggnader. De här effekterna kanske kan tyckas vara rätt ofarliga och ointressanta, men om man får höra litet mera i detalj vad de kan föra med sig tror jag att man ofta blir mer intresserad och förstår att det ligger något i att jag tar upp saken. Det skulle inte behöva kosta så värst mycket att utreda behovet av närmare forskning i dessa frågor. Det finns säkert forskare i vårt land som är sysselsatta med mindre viktiga ting än dessa. Om forskare med anknytning till de påpekade fysiologiska riskområdena ges ett litet uppdrag att läsa in tillgänglig utländsk litteratur i resp. ämne så bör det därefter finnas gott underlag för ställningstagande till eventuellt behov av vidare forskning. Så har man gjort t.ex. i IVA:s utredning om den radiofrekventa strålningen. Där har en grupp läst in vad som finns publicerat i utlandet. I rapporten — jag vet inte om det är så många i riksdagen som har studerat den -— står det på var och varannan sida hur viktigt det är att man forskar vidare på detta område. Så kan det vara med de andra områdena också.

Sådana förfrågningar belastar tjänstemän i socialstyrelsen som har annat att göra; det gäller framför allt läkemedelsbyrån. Men om man hade ett kontaktorgan med några vänliga människor som verkligen har patientkännedom och förståelse för sjukas problem kunde det bli litet hyggligare svar, även om kanske inte så mycket värdefullare, än de svar som många sjuka nu kan få när de med sina frågor irriterar personal på socialstyrelsen som egentligen inte skall behöva sitta och tala i telefon med allmänheten. Man talar på socialstyrelsen om att det nu finns möjlighet att göra egna undersökningar av ny karaktär — beträffande naturläkemedel, akupunktur m.m. Men vi måste komma ihåg att man med all sannolikhet bara avser att göra sådana undersökningar när någon utomstående läkare ansöker om det. Vi skall med andra ord inte vänta oss att det blir några stora ting uträttade av socialstyrelsen själv. Slutligen helt kort några ord om motionen nr 1247 som tar upp rehabiliteringsverksamheten vid Narconon som jag har försökt detaljstudera och som jag verkligen tror på. Jag ber kammarens ledamöter vara vänliga att själva titta litet på Narcononverksamheten och inte vara rädda för den. Helt säkert är den bland det värdefullare i rehabiliteringsväg som i dag äger rum i vårt land.

Det torde inte kunna bestridas att det är väl använda pengar som kommer till flerdubbel nytta. Jag konstaterar tyvärr att socialministern har hunnit lämna kammaren, men jag hoppas att det jag har att säga skall nå honom i alla fall, om inte annat så i form av riksdagsprotokollet. Jag har i min motion 1528 tagit upp en speciell del av detta arbete. Att jag betonar RIA-arbetet och DKSN:s verksamhet bland alkoholskadade och narkomaner beror inte på att jag på något sätt undervärderar vad som görs av de övriga organisationer som nämns i betänkandet och som får den största delen av anslaget, alltså Länkrörelsen, RFHL m.fl. I min motion betonar jag att det inte är riktiga proportioner mellan de anslag som delas ut och de insatser som görs. Jag har i motionen framhållit det arbete som uträttas inom RIA verksamheten på olika orter i landet, och jag skall be att få komplettera med ett par siffror. Det finns f. n. RIA-byråer på 26 orter. Är 1973 förekom verksamheten på 14 orter och år 1974 fanns den på 24 orter. Verksamheten har alltså vuxit och bedrivs nu på 26 orter. Antalet besök på de 24 orter som fanns 1974 uppgick till 146 743 för att vara exakt. Det är den siffra jag har fått från riksorganisationen. Bidrag till denna verksamhet har utgått med knappt 145 000 kr. enligt vad herr Svensson i Kungälv nyss nämnde — jag tror det exakta beloppet är 144 200 kr. Om RIA-byråerna skulle ha fått lika mycket som exempelvis de 150 länkföreningarna i landet, skulle beloppet ha varit ungefär 350 000 kr. i fjol, ökat med 10 96 i år. Det säger något om proportionerna i det här fallet. Sedan redovisas i propositionen att RFHL, som är den största av de här organisationerna, har 18 lokalavdelningar. Förra året fick dessa 1 200 000 kr. och i år föreslås de få 1 600 000 kr. Jämför man detta med vad de 26 RIA-byråerna i landet får blir disproportionen ganska stor mellan anslag och verksamhetsomfattning — låt vara att man kan lägga olika betydelse i detta begrepp. Det gäller alltså 26 RIA-byråer mot 18 RFHL-avdelningar plus några andra enheter, som jag nu inte kan erinra mig, men om vi sätter 26-26, blir proportionen i alla fall 1:10. Det är inte riktigt i linje med vad jag har yrkat vid punkten C i motionsklämmen, nämligen att erforderliga direktiv ges till socialstyrelsen för fördelning av medel under J 7 i innevarande budgetårs budget, 1974/75, i syfte att ge RIA arbetet en likvärdig anslagstilldelning i förhållande till arbetets omfattning och betydelse. Här kan man ju säga att det, som herr Svensson i Kungälv nyss framhöll, är kommunerna som skall ha ansvaret för detta arbete, men det gäller i så fall hela anslaget under denna titel, och det är ju något som kan tas upp i annat sammanhang. Det ändrar emellertid inte de här proportionerna. Jag skulle vilja vädja till socialministern att ytterligare medverka till att proportionerna mellan anslag och verksamhetsomfattning blir rimliga. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 3 har vi en reservation från centerpartiet. Den ansluter till ett par motioner, nämligen en motion av herrar Åsling och Stjernström, vilka yrkar på att Jämtlands län skall bli ett eget distrikt av yrkesinspektionen, och en motion av herr Johansson i Simrishamn m.fl., som begär att man förlägger en del av yrkesinspektionens verksamhet till Kristianstad-Hässleholm primärcentrum. Vi hår vid tidigare tillfällen tagit upp de här frågorna och hävdat den uppfattningen att för organisationen av yrkesinspektionsverksamheten bör varje län omfatta ett distrikt. Vi har nu i reservationen sagt att en allmän översyn av yrkesinspektionens distriktsindelning och behoven av lokalkontor på vissa orter bör göras så snart ytterligare erfarenheter har vunnits. Detta vill vi att riksdagen gör ett uttalande om som ges regeringen till känna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid betänkandet nr 3. Jag vill också uttala tillfredsställelse över de satsningar som görs inom denna verksamhet. Socialutskottets betänkande nr 4 tar upp frågor som berör företagshälsovården. Det är av väsentligt värde att vi har möjligheter att skapa sådana arbetsförhållanden att individen kan känna arbetstillfredsställelse och uppleva sin arbetsuppgift som meningsfull. Vi har i tidigare partimotioner sagt — och så säger vi även i år — att arbetet har ett egenvärde och är ett väsentligt livsområde i vår kultur. Därför har goda arbetsmiljöer en avgörande betydelse för trivseln på arbetsplatsen, för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande och likaså för ett bra arbetsresultat. Vi har under senare år haft en snabb teknisk utveckling som har underlättat individens arbetssituation. Maskiner har övertagit det tyngsta arbetet och kanske i vissa fall det smutsigaste arbetet. Men samtidigt har utvecklingen lett fram till att vi har fått nya ämnen, nya maskiner och tillverkningsprocesser som medför påfrestningar och hälsorisker på arbetsplatserna. Skadlig stress och psykisk ohälsa som följd därav har blivit svårbemästrade problem. råde. Och det gäller nu att på bästa möjliga sätt kunna följa upp dessa reformer. Vi har vid olika tillfällen här i riksdagen tagit upp frågan om bättre forsknings och utvecklingsarbete för att vi skall kunna spåra och åtgärda faktorer inom arbetslivet som leder till ohälsa. De problem som sammanhänger med den fysiska miljöns utformning liksom effekter av kemikalier och andra miljöfarliga produkter har vi ägnat ganska stor uppmärksamhet. Detta är helt naturligt eftersom dessa miljöproblem ofta är av direkt och påtaglig natur. Men de psykiska och psykosociala arbetsproblemen som gäller arbetets och arbetsmiljöns psykiska inverkan på människan har inte uppmärksammats i lika stor utsträckning. Vi menar att det är av utomordentligt stort värde att vi även försöker följa upp och åtgärda de problemen, även om vi vet att de är omfattande och svårbemästrade. Det framgår av olika undersökningar att många människor upplever sitt arbete som stressande och att arbetsförhållandena är en dominerande orsak till psykisk ohälsa. Inom flera områden är sjukfrånvaron ganska hög. En stor del av sjukdagarna är föranledda av psykiska störningar och psykisk otrygghet. Detta är problem från sociala utgångspunkter, och vi måste försöka åtgärda dem. De innebär även stora ekonomiska förluster för den enskilde och för samhället. Det finns flera orsaker bakom denna utveckling. Arbetsmiljöerna har ofta konstruerats med utgångspunkt i rent tekniska överväganden utan tillräcklig hänsyn till psykologiska och medicinska förhållanden. En arbetsmiljö kan vara acceptabel för den fysiska hälsan men samtidigt alltför påfrestande för den psykiska. Vi har, som jag nämnde, vid olika tillfällen tagit upp dessa problem, men vi har inte vunnit gehör för våra förslag. Det är intressant att konstatera att den utredning som tillsattes förra året efter lottning här i riksdagen och som skulle syssla med arbetsmiljön och insatserna på det området har tagit upp de här frågorna. Man har försökt göra en analys av de psykosociala arbetsmiljöproblemens natur.

Därför måste de psykosociala arbetsmiljöproblemen ges större utrymme inom det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs på arbetsmiljöområdet. Den andra frågan av stor betydelse är företagshälsovården — en viktig el av arbetarskydd och arbetsmiljöpolitik. Målet måste vara att alla i irbetslivet tillförsäkras en god företagshälsovård. Men vi vet att det, som det ser ut i dag, är ett avlägset mål. En stor del av landets yrkesverksamma människor har inte tillgång till företagshälsovård. Det gäller kanske främst anställda i mindre företag, egna företagare och verksamma inom företag med spridda arbetsplatser. Vi vet att de nyinrättade yrkesinspektionsnämnderna bl.a. ålagts att följa och främja företagshälsovårdens utveckling och att fungera som organ för samråd i företagshälsovårdsfrågor. Vi vet också att situationen för tillfället är den att det är svårt att få tag på både företagsläkare och skyddsingenjörer som skall sköta dessa uppgifter. Företagshälsovårdens uppgift är att anpassa människa, arbetsuppgift och arbetsmiljö till varandra och därigenom bidra till ökad arbetstillfredsställelse. Vi har i vår motion tagit upp frågan om det inte är lämpligt att ompröva de nuvarande bidragsreglerna, som är sådana att försäkringskassan betalar 50 96 av den medicinska verksamhetens kostnader under förutsättning att minst 50 96 av arbetet utgörs av sjukvård. Uppgår inte sjukvårdsdelen till 50 96 minskas statsbidraget i motsvarande grad. Eftersom företagshälsovårdens huvuduppgift måste vara av förebyggande art menar vi att det är viktigt att det förebyggande arbetet initieras genom samråd med teknisk personal, skyddsombud och arbetstagare, så att man på det sättet får fram ett bättre resultat. Därför bör en väl utbyggd och helt fungerande företagshälsovård innefatta såväl en medicinsk som en social och en skyddsteknisk del. Vi ifrågasätter då om man inte genom att ändra statsbidragsbestämmelserna, så att också företagshälsovårdens tekniska del ingår i de kostnader som berättigar till statsbidrag, skulle stimulera företagen till att ordna även den skyddstekniska delen på ett mera tillfredsställande sätt. Detta har vi alltså fört fram i motionen. Vi har också följt upp det i reservationer till socialutskottets betänkande nr 4, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som centerns representanter står för.

Herr talman! Som framhålls i inledningen till socialutskottets betänkande nr 4 har under senare år stort intresse ägnats åt att förändra arbetslivets villkor i vid mening. Genom olika reformer har också förutsättningar skapats för t.ex. bättre arbetsmiljö, och större möjligheter har beretts de anstälida att påverka förhållandena på den egna arbetsplatsen. Men när det gäller arbetsmiljön finns det både gamla problem som kvarstår och nya som uppstår. De många motioner som nu behandlas är delvis, som jag ser det, ett uttryck för det.

Sjukfrånvaron blir ett allt större problem inom arbetslivet därför att frånvaron ökar mer och mer. Det finns exempel på att sjukfrånvaron i vissa fall kan uppgå till över 20 96 av arbetsstyrkan. Det måste finnas några grundläggande fel någonstans, när antalet frånvarande på grund av sjukdom genomsnittligt inom en grupp anställda ligger över 20 96. Vi från moderata samlingspartiet har också vid tidigare riksdagar begärt en grundlig utredning av detta problem. Riksdagens majoritet har då avvisat våra krav med hänvisning till att SAF och LO har tillsatt en gemensam arbetsgrupp för kartläggning av vad som kan vara orsaker till hög sjukfrånvaro. Denna grupps rapport har nu framlagts. Det är en mycket intressant läsning. Jag ber att få citera några avsnitt ur den rapporten. Det är frestande att läsa upp mer av vad som där står, därför att man där sida upp och sida ned kan finna argument för vårt krav på en allsidig utredning av dessa problem. Men det får räcka med följande exempel. På ett ställe i rapporten sägs följande: ”Det är en diger önskelista på sjukfrånvaroforskning som förbunden presenterar. Elektrikerförbundet hör till de förbund, som vill utreda påverkan av ackordsarbete på individens psykiska hälsa. Övriga önskemål är att få belyst effekter av damm och bullerskador på sjukfrånvaron. Fabriksarbetareförbundet önskar få klarlagt vad som egentligen ligger bakom ”officiella” frånvaroorsaker som trötthet, huvudvärk, förkylning. Man vill dessutom veta mer om inverkan av ensidighet och monotoni i arbetsprocesser. Betydelsen av demoktatin på arbetsplatsen och yrkesutbildningen hos den anställde för sjukfrånvaron vill Försäkringsanställdas Förbund få utrett. För Handelsanställdas Förbund utgör inverkan av hel och deltidsarbete på kvinnornas sjukfrånvaro en angelägen fråga, medan Hotell och Restauranganställdas Förbund önskar forskning rörande effekten av tungt arbete och statisk belastning. Dessutom är detta förbund intresserat av att erhålla ytterligare kunskap om den äldre arbetskraftens situation och om betydelsen av dubbelarbete på sjukfrånvarons omfattning. Byggnadsarbetsgivareförbundet efterlyser studium av sjukförsäkringsstatistiken. Sveriges Buteljglasbruks Förbund vill ha utrett sjukpenningens och andra samhällsfaktorers betydelse för sjukfrånvaron. Detta förbund vill också få bättre kunskap om vilket skiftsystem som är lämpligast ur social och medicinsk synpunkt. Undersökningar rörande korttidsfrånvarons fördelning på anställningstid och region är ett önskemål från Byggnadsämnesförbundet och Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund. Från Stuvareförbundets sida är man främst intresserad av att få utrett ryggskadornas betydelse. Konjunkturens inverkan på sjukfrånvaron önskar Väg och Vattenbyggarnas Arbetsgivareförbund få ökad kunskap om.” Detta var en rad exempel på vad de olika organisationerna vill ha närmare utrett.

Goda och enhetliga uppgifter om arbetsfrånvaro måste också anses vara av ett allmänt samhällsintresse. ——- Enligt vår åsikt vore det ur många synpunkter värdefullt att åstadkomma en statistik om frånvaro som inte bara ger besked om frånvarons storlek utan även möjliggör en analys av vilka bakgrundsvariabler, som kan vara relevanta.” Detta är några citat ur arbetsgruppens rapport, och den gäller ändå bara SAF-LO-området. Därtill kommer hela tjänstemannasektorn, och där finns också en rad problem; problemen kanske inte är desamma på TCO-sidan som på LO-sidan. Vi har tidigare talat för att många faktorer bör vägas in i en sådan här stor kartläggning, och vi tycker att vi får ett starkt stöd för våra krav i den rapport som nu framlagts av SAF LO-gruppen. Det som sägs i rapporten understryker behovet av en allsidigt sammansatt kommitté för att kartlägga sjukfrånvarons orsaker och för att framlägga förslag till åtgärder för att minska frånvaron. En sådan kommitté har vi alltså begärt, och det kravet fullföljer vi i reservationen 5 Utskottsmajoriteten avvisar vårt förslag med hänvisning till att det finns förslag från arbetsmiljöfonden att SAF, LO och TCO skall delta i en styrgrupp som skall överväga behovet av fortsatta forskningsinsatser på området. Man har nu börjat uppmärksamma frågan om sjukfrånvaron. Men det finns ingen anledning att fortsätta att ta så försiktigt som möjligt på frågan. Därför bör den allsidigt sammansatta kommitté som vi förordat också tillsättas. I fråga om maskiner och tekniska produkter vill vi också peka på behovet av internationell samverkan i alla de former där så är möjligt. Med tanke på vår omfattande import och export är en god internationell samordning av säkerhetsbestämmelserna viktig från både kostnads och konkurrenssynpunkt. Lika väl som vissa gemensamma minimikrav utarbetas då det gäller ”mekaniska” skyddsföreskrifter för maskintillverkning i industriländerna, bör motsvarande internationella enhetlighet åstadkommas beträffande skydd mot buller, damm och avgaser. Arbetskraften bör skyddas var den än är verksam. Inom arbetsmiljö och arbetarskyddsområdet finns ett samarbete mellan EG-staterna. På grund av att Sverige står utanför de beslutande organen inom den gemensamma marknaden har vi små möjligheter att påverka utvecklingen på det området. Det är beklagligt, men desto viktigare är det att vi utnyttjar de kanaler och organ där vi har möjlighet att aktivt samverka med andra länder. Vi har tagit upp frågan i reservationen 19. Vi menar att vad som där anförts bör ges regeringen till känna. I reservationen 10 tar vi upp frågan, hur skyddsombuden skall utses. Före 1973 års arbetsmiljöreform föreskrevs i arbetarskyddslagen att skyddsombud och ledamot i skyddskommitté skulle utses genom val av de berörda arbetstagarna eller efter framställning från dessa av lokal facklig organisation. Nu menar vi att den ordningen innebar ett större direktinflytande för arbetstagarna än den ordning som nu tillämpas, att endast avtalsslutande organisation utser dessa personer. Det strävas ju efter att den anställde skall få större medinflytande, medansvar och ökad trivsel i sin arbetssituation. Det är då viktigt att de anställda så långt möjligt själva får vara med och påverka sina egna arbetsförhållanden. En del i det är enligt min mening att valet av t.ex. skyddsombud kan göras direkt av de berörda arbetstagarna. När strävan nu sägs vara att ge de anställda större medinflytande på olika områden, skall man i de här frågorna inte minska arbetarnas medinflytande genom att beslutsrätten flyttas till en organisation. Reservationen 11 av herr Hagberg i Borlänge visar att problemet har uppmärksammats av fler än moderata samlingspartiet — och problemet tas ju också upp i ett särskilt yttrande av herr Romanus. Men i reservationen av herr Hagberg vill man ändå inte ge de anställda full rätt att själva bestämma så som vi föreslår, utan man vill utnyttja rätten att utse skyddsombud till fler än en facklig organisation under vissa förutsättningar. Det förslaget skulle givetvis innebära en viss förbättring på området, men med vårt förslag i reservationen 10 blir arbetstagarna i det här avseendet fullt myndiga i egna angelägenheter, och förslaget i reservationen 11 kan på det sättet också helt tillgodoses.

Fru talman! För några år sedan publicerades en LO-enkät, som visade att 80 8 av LO-medlemmarna upplevde hälsorisker på sitt jobb. Efter denna undersökning har det framkommit konkreta bevis för att undersökningen var välgrundad. Trots att så många som 80 4 av LO-medlemmarna upplevde hälsorisker på sitt jobb, har inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att bemästra dessa hälsorisker. De på hösten 1973 beslutade förändringarna i arbetarskyddslagen har inte nämnvärt bidragit till att förbättra situationen. Utvecklingen på arbetsmarknaden med nya hälsorisker sker snabbt. De begränsade åtgärder i samverkan mellan arbetsköpare och arbetare som föreskrivs i lagen är helt otillräckliga. 1974 var ett år när arbetsmiljön — den verkligt dåliga arbetsmiljön —- ställdes i blixtbelysning. Sambandet mellan vinylklorid och levercancer avslöjades. Många arbetare hade därvid avlidit av sin insats i produktionen för att framställa vinylklorid på KemaNord. Agerandet från företag, yrkesinspektion och arbetarskyddsstyrelse lämnar mycket övrigt att önska. På Saab-Scania visade det sig att arbetare skadats och i flera fall blivit invalider genom att de jobbat med reabränslet MC 77. I samband med den utredningen framkom även att företagsläkaren råkat ”glömma av” eller ”tappa bort” journalerna på de värst skadade. Detta mönster känns igen från flera arbetsplatser, där företrädare för företaget på ett eller annat sätt har förhindrat avslöjanden om arbetsmiljöns skadeverkningar och följder. Sommaren 1974 hade Målarförbundet sin kongress. Den utvecklade sig till att ombud efter ombud steg upp och vittnade om sin arbetsplats faror och där redan inträffade skador. Det handlade om färgernas och lösningsmedlens samband med nerv och hjärnskador. Det gemensamma för kongressen var att ombuden ville att något skulle hända snabbt för att förhindra skadeverkningar nu och i framtiden. Kongressen beslöt också att inrätta ett fackligt arbetsmiljöinstitut. 1974 avslöjades vidare sam Denna lista skulle kunna göras mycket längre. Men det är bara att konstatera att dessa avslöjanden gäller endast några få av många tragiska händelser som drabbat tusentals arbetare. Mycket finns att göra på arbetsmiljöns område. Arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens roll sträcker sig inte längre än inom den begränsade arbetarskyddslag som vi i dag har. Yrkesinspektionens roll är tydligen bara att angripa de allra värsta och iögonfallande arbetsmiljöerna. Det förebyggande, framåtriktade arbetsmiljöarbetet saknas. Därför kan man uttrycka farhågor för att framtiden kommer att bli allt annat än ljus, om inte avgörande förbättringar vidtas. De reformer som genomförts under 1970-talet under benämningen Arbetslivets förnyelse har alla som förutsättning en ökad produktivitet och effektivitet. Rationaliseringar skall ses som positiva, nuvarande maktförhållanden skall inte i grunden förändras och arbetsköparnas lönsamhets och vinstutveckling skall fortgå som tidigare. Förändringarna i arbetarskyddslagen från 1973 bygger på denna grundval enligt målsättningsparagrafen 39. Det är därför med oro man kan se morgondagens arbetsmiljö an. Detta besannas genom att inte heller myndigheterna har någon positiv tro på arbetsmiljöns framtid.

I dag skryter ansvariga myndigheter — det gäller också regeringen — och andra om vad som satsas på arbetsmiljön. Stora belopp ”visas upp” som bevis för detta. Men varför är de här satsningarna ändå för små? Jag tror att en stor del av ansvaret ligger något tillbaka i tiden. Arbetarrörelsens ledning accepterade under 1950 och 1960-talen en utveckling som sedan skulle visa sig katastrofal för många arbetare. Rationaliseringar har som helhet setts som positiva. Alla rationaliseringar genomfördes givetvis på arbetsköparnas villkor. Man upprättade också samarbetsavtal om arbetarskyddsfrågorna och accepterade arbetsköparuppfattningen att arbetarskyddet var en ”gemensam angelägenhet”. Det finns alltså i dag ett uppdämt behov av arbetsmiljöåtgärder. Felsynen från bl.a. fackföreningens ledning är bara en av anledningarna till att vi har en arbetsmiljö som förorsakar både fysiska och psykiska skador. Åtgärderna måste nu inriktas på att arbetsköparna får betala tillbaka i en förbättrad arbetsmiljö, en avbetalning på vad de redan tjänat på att inte åtgärda arbetsmiljön. Till detta måste de tvingas. Arbets köparna har ju aldrig varit de som gått i spetsen när det gällt att göra arbetsmiljöförbättringar. De har i varje skede tvingats till sådana åtgärder. Det är dags att inte bara radikala arbetare inser att förbättring av arbetsmiljön är en kampfråga och inte en samarbetsfråga. Samarbetsideologin har inte lett till några förbättrade arbetsmiljöer. Den kommer inte heller att göra det i framtiden. Samarbetsideologin bygger på illusionen att arbetare och arbetsköpare har gemensamma intressen. Kapitalisternas krav på ökad profit och lönearbetarnas krav på rimlig lön, lugn arbetstakt, trygga anställningsförhållanden och en säker arbetsmiljö är oförenliga. Kampen för en bättre arbetsmiljö är därför en viktig del av den oförsonliga kampen mellan kapital och arbete. En bättre arbetsmiljö kan nås när samarbetspolitiken har kastats över bord och arbetarna tillkämpar sig verkliga arbetsmiljöförbättringar. Arbetarskyddslagstiftningen måste inriktas på att stödja denna kamp. Åtgärder från samhällets sida skall även syfta till att underlätta arbetarnas kamp för en bättre arbetsmiljö. De senare årens debatt om gränsvärden och de uppmärksammade hälsoriskerna har gjort att arbetarskyddstyrelsen 1974 på hösten givit ut nya anvisningar för de hygieniska gränsvärdena — anvisning nr 100. De innebär gentemot de gamla ett steg framåt. Många frågor inställer sig ändock: Efter vilka bedömningar är gränsvärdena fastställda? Kommer listan att följas upp genom planer på hur cancerframkallande ämnen skall bekämpas? Varför är inte gränsvärdet juridiskt bindande, så att det innebär ett omedelbart arbetsavbrott om ett gränsvärde överskrides? Dessa frågor måste klarläggas. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1257 ställt ett yrkande, betecknat 3 a, om att ge arbetarskyddstyrelsen i uppdrag att före 1975 års utgång presentera den dokumentation som förutsätts finnas till gränsvärdeslistan och motiven i de fall ett lägre gränsvärde tillämpas utomlands. Utskottets svar på detta yrkande är att de handlingar som utgör underlag för listan är allmänna handlingar och att var och en äger rätt att ta del av deras innehåll om det inte strider mot sekretessbestämmelserna. Detta är sannerligen ett snorkigt svar — kanske inte snorkigt mot de personer som ställde yrkandet men mot de arbetare som berörs av gränsvärdena. En fråga är på sin plats: Av vilken anledning avvisar utskottet att arbetarskyddsstyrelsen skall motivera varför vi har högre gränsvärden i vissa fall sett mot gränsvärdeslistor i andra länder? Frågan är berättigad om man tar följande exempel ur Sven-Ove Hanssons nyutkomna bok Arbetsmiljö från A till Ö. Anilin: Svenskt gränsvärde 5 ppm. I Sovjet är gränsvärdet 0,8 ppm, men ryska forskare har föreslagit en sänkning till 0,03 ppm eftersom de funnit förändringar i blodet och nervsystemet hos arbetare som vistas i halter lägre än 0,8 ppm. Bly: Det svenska gränsvärdet är 0,10 mg/m”. Redan vid halter långt lägre än så inlagras bly i skelettet. Ryska forskare har hos försöksdjur funnit skador på hjärna och lungor vid 0,01 mg/m”. Butylacetat är ett lösningsmedel: Det svenska gränsvärdet räknat i mg m”. Etylacetat: Irritationseffekterna kan vara mycket besvärande redan vid halter under gränsvärdet om I 100 mg m”. Dessa exempel visar att det finns stor skillnad i gränsvärden länderna emellan. De som ansvarar för den svenska gränsvärdeslistan måste åläggas att redovisa värde för värde vilka vetenskapliga arbeten som ligger bakom värdena. Detta för att se vilka värderingar och avvägningar som har gjorts. I Läkartidningen nr 5 år 1975 skriver överläkaren och underläkaren vid yrkesmedicinska kliniken i Örebro att ”i många fall har man skäl att misstänka att ekonomiska intressen och kapitalistisk ”realism” dikterat nivåerna”. En fråga som är intressant är: Vilka avvägningar skall accepteras? Eller skall över huvud taget några avvägningar utöver medicinska hänsyn få förekomma? Eller skall vi ovanpå de medicinska aspekterna lägga ekonomiskt-tekniska avvägningar? I tidningen Arbetsmiljö nr 13 1974 ger de som sysslat med utformningen av listan en liten ledtråd. Bo Holmberg, arbetarskyddsstyrelsen, säger så här: ”Det är i och för sig inget att beklaga att vi fått en sådan "administrativ" lista där inte de medicinska skälen varit de enda avgörande.” Han fortsätter: ”Rent allmänt gör man i gränsvärdesarbetet i världen i första hand en medicinsk och en djurexperimentell-toxikologisk bedömning. Ovanpå detta läggs sedan en teknisk och samhällsekonomisk bedömning.” Detta sätt att bestämma ett gränsvärde har inte alla länder. I Sovjetunionen ser man på problemet något anorlunda enligt Bo Holmberg i samma artikel: ”Där finns en avancerad teknik att mäta på djur. Man mäter beteendereaktioner och betingade reflexer före och efter införande av ett visst ämne. Får man en förändring i beteendet vid en viss koncentration sätter man gränsvärdet där. Man accepterar ingen förändring som är mätbar.” Det finns uppenbarligen en skillnad mellan Sovjetunionen och Sverige att bedöma ett gränsvärdes nivå, som man även kan utläsa i en jämförelse mellan ländernas gränsvärdeslistor. Skillnaden i bedömning visar också det faktum att USA:s gränsvärdeslista har ”funnits vid horisonten” vid fastställandet av den svenska listan, vilket framgår av samma artikel som jag tidigare citerat.

Utskottet har även avvisat kravet i motionen 1257 att en överträdelse av ett gränsvärde omedelbart skall innebära arbetsavbrott. Ett av argumenten är att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen har fått betydande resursförstärkningar. Med detta anser utskottet att man kan övervaka efterlevnaden av gränsvärdeslistan. Men nog borde utskottet inse att dessa förstärkningar är marginella i förhållande till uppgiften. Yrkesinspektionen skulle behöva tusentals inspektörer för att kunna mäta tillräckligt. Detta är i dag orimligt beroende på tidigare försummelser på arbetsmiljöns område. Det är på grund av detta som det är så viktigt att utbilda skyddsombuden så att de själva kan utföra kontroller. Vi har i motionen 1257 föreslagit att skyddsombuden skall särskilt utbildas i mätteknik och giftlära. Det är av vikt att skyddsombuden själva kan kontrollera sin arbetsmiljö, framför allt på grund av att myndigheterna har för små resurser men även därför att sanktionsbestämmelserna är så utformade att en arbetsköpare uppenbart kan bryta mot en anvisning, t.ex. gränsvärdeslistan, utan att därför riskera någon påföljd förrän arbetarskyddsstyrelsen eller yrkesinspektionen gör ett föreläggande. Sanktionsbestämmelserna borde ändras så som vi föreslår i reservationen 13 i socialutskottets betänkande nr 4. Dessutom borde alla överträdelser av ett gränsvärde medföra ett omedelbart arbetsavbrott. Skyddsombuden måste bli de som i första hand utför mätningarna. Skall man komma till rätta med arbetsmiljöerna måste en effektiv kontroll genomföras, och även där måste skyddsombuden stå i främsta ledet. En av de stora bristerna i dagens arbetarskyddsarbete är att de problem som dyker upp nödtorftigt löses för stunden. Någon kraftfull planering för att inom en snar framtid lösa t.ex. cancerfaran på våra arbetsplatser finns inte. Det senaste året har cancerupptäckterna på våra arbetsplatser blivit den stora miljöfrågan. Det är därför vi ställer kravet att en plan om åtgärder och föreskrifter utarbetas så att det år 1980 på våra arbetsplatser kan vara i stort sett fritt från cancerframkallande ämnen och att gränsvärdet för dessa sättes till noll eller så lågt att halten av sådana ämnen är oupptäckbar. Utskottet hänvisar till arbetsmiljöutredningens arbete och även till att i gränsvärdeslistan efter hand de enskilda värdena kommer att omprövas. Detta svar innebär att man i dag är beredd att ta en viss risk. Är det så att utskottet och riksdagen anser att cancerframkallande ämnen skall få förekomma? Hur många yrkescancerfall skall vi acceptera? De lönearbetare som drabbas av dessa ämnen har naturligtvis rätt att få reda på hur stora risker riksdagen anser att de skall ta. Den sidan av arbetsmiljöarbetet som är mest eftersatt gäller den psykiska miljön, den som har att göra med arbetsintensiteten. På senare år har många människor bokstavligt talat slagits ut från arbetsmarknaden. Det har ställts krav på dem som de inte klarar av. De allt större kraven har medfört att många har utsorterats. Arbetsintensiteten och arbetstakten drivs i höjden. Rationaliseringar på arbetsköparnas villkor under förevändningen att vi måste hänga med i strukturomvandlingen betyder krav på ökad produktivitet. Arbetsprocesser som är monotona, löpandebandsarbeten och hårt styrda arbetsprocesser är en följd av detta. Åtgärder måste snarast sättas in på detta område. Vi kan inte längre stillatigande åse hur människor inte klarar av eller befinner sig på gränsen att inte klara av en alltmer stigande arbetsintensitet. Arbetsförhållandena vid löpandeband och de hårt styrda arbetsprocesserna präglas av en högt uppdriven arbetstakt, baserad på långtgående MTM-studier. Arbetet är enformigt och monotont. Den enskilde arbetaren binds hårt vid sitt arbete och rörligheten är begränsad. Resultaten blir därför som på Volvo där medelåldern vid löpande bandet är 24 år. Personer över 40 år avråds från att ta anställning. Man har upp mot 30 96 sjukfrånvaro. Vin lindningsarbetena på ASEA anses arbetarna förbrukade redan vid 35 års ålder. Exemplen kan mångfaldigas. De konventionella metoderna för rationaliseringar börjar spela ut sin roll. Arbetsköparna har upptäckt att man kan öka produktiviteten utan att använda piskan. Det är de s.k. självstyrande grupperna eller produktionsgrupper som är den nya given. Försöken med sådana grupper har bedrivits i samarbete med utvecklingsrådet för samarbetsfrågor och dess forskningsgrupp URAF. Det finns en uppsjö av modeller. Man kan inte plocka ut en särskild modell och säga att så här skall den se ut. Vad som utmärker en självstyrande grupp eller en produktionsgrupp är att man inom gruppen tilllämpar arbetsrotation. Målsättningen är att den skall ske spontant inom grupperna. Vissa arbetsledande funktioner läggs på grupperna. Gruppen själv styr emellertid inte arbetstakten. Den styrs ganska effektivt genom lönesystem som har premier, arbets och meritvärdering. Den styrs hårt uppifrån genom produktionsplanering, fastställda produktionsnormer och gruppträning. Gruppen skall även fungera ”självsanerande”. Arbetskamrater som inte passar in i det uppgjorda gruppmönstret eller som inte kan hålla takten eller avviker på något annat sätt stöts ut. Kvar blir eliten. Begreppet självstyrande är därför missvisande. Grupperna är egentligen tvångsstyrda. Det uppenbara syftet med produktionsgrupperna är tydligast inom bilindustrin. Sex amerikanska arbetare som ”pryat” på Saab-Scania i Södertälje var mer än nöjda med att få återvända hem till det annars så förhatliga bandet. Arbetstakten i Sverige är för hög, sade de. Arbetarna på Volvo i Kalmar med en produktion som bygger helt på produktionsgrupper protesterar. — Vi jobbar hellre på Torslandaverken vid det löpande bandet. Här orkar vi inte hänga med, säger de. Genom produktionsgrupperna har arbetsköparna kommit fram till att arbetstiden utnyttjas effektivare vid dessa än vid den traditionella sönderdelningen av arbetsprocessen. Denna grundläggande funktion hos s.k. självstyrande grupper eller produktionsgrupper är densamma oavsett typ Försöksverksamheten med nya arbetsorganisationer — självstyrande grupper och produktionsgrupper av olika slag — har två sidor. I en del fall har den lett till bättre arbetsmiljö och mer omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. I en del fall, som Volvos Kalmarfabrik, handlar det mer om en ny form för löpandebandsproduktion. Det som hela tiden förvränger den nya arbetsorganisationen är produktionens kapitalistiska karaktär: produktion för maximal profit. Stark ökning av arbetsintensiteten är det främsta kännetecknet för produktionsgrupperna. Det är skäl att påminna om att dessa produktionsgrupper i stort är en fortsättning på löpandebandsarbeten och liknande. Arbetarskyddsarbetet måste därför inriktas på att förhindra de negativa effekter som uppstår genom denna arbetsuppläggning. I första hand är det naturligtvis fråga om den fackliga kampen. Men här gäller det även att stödja den kampen genom att i t.ex. anvisningar från arbetarskyddsstyrelsen vissa grundläggande normer utarbetas för reservstyrkor, raster och pauser under den ordinarie arbetstiden. Vi skall även komma ihåg att det inte bara är industriarbetarna som drabbas av detta utan även många av de lägre tjänstemännen. Det är inte för inte som många inom TCO-området upplever stressfaktorn som mycket besvärande. Att skylla på något annat än arbetsintensiteten är att medveten eller omedvetet skjuta huvudfrågan åt sidan. I experimenten med ny arbetsorganisation och i SAF:s redovisning av experimentverksamheten vid 500 företag dras riktlinjer upp för framtidens arbetsorganisation byggd på produktionsgrupper. Arbetsledarna tilldelas i dessa en ny roll som samordnare för att engagera anställda för ökad effektivitet. Olika former för gruppträning i samarbete utvecklas. Den mest hänsynslösa av dessa gruppträningsmetoder är sensitivitetsträningen. Den sker i SAF:s regi genom dess personaladministrativa råd, som i olika frågor har ett samarbete med det av LO, TCO och SAF instiftade Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor. Skrämmande exempel har kommit i dagen av sensitivitetsträningens resultat. Deltagare vid träningen har avlidit och många har fått psykiska skador. Hela detta komplex av gruppträning och utvecklingssamtal tjänar arbetsköparnas syfte att engagera de anställda för ökad effektivitet och produktivitet. Dessa former är en ny variant av idéerna bakom Mentalhälsokampanjen. Man försöker att skjuta de objektiva motsättningarna åt sidan. I stället görs motsättningarna till personliga. Hela denna fråga måste bli föremål för utredning och kartläggning. Naturligtvis anser vi att den värsta formen — sensitivitetsträningen - omedelbart bör förbjudas. Till sist skall jag beröra kravet på yrkeshygienikerkurser som kan sökas fritt. Det finns i dag en brist på välutbildade yrkeshygieniker. I utskottets svar på vårt motionsyrkande hänvisar man till att yrkeshygien ingår i skyddsingenjörsutbildningen. Men det kan inte vara tillräckligt. Med ”yrkeshygieniker” avses i tjänstesammanhang en avsevärt högre befattning 150 med betydligt större krav på grund och fortsättningskurser än vad som gäller för skyddsingenjörer. En yrkeshygienikerutbildning bör vara 1—2 årig på heltid i sin teoretiska del och innehålla långt mer än skyddsingenjörsutbildningen, speciellt avseende medicin, kemi, analysmetodutveckling och giftlära. Denna längre utbildning krävs för chefsbefattningar inom skyddstjänster, yrkesinspektionens yrkeshygienikertjänster, för tjänster på yrkesmedicinska kliniker och för framtiden även inom fackliga arbetsmiljöinstitut. Bristerna på detta område måste naturligtvis snarast avhjälpas. Fru talman! Arbetarskyddslagen och anvisningarna till följd av densamma är bristfälliga till sitt innehåll. Detta får inte tas till intäkt för att inte hävda att senast kända forskningsrön skall gälla i fråga om arbetsmiljön. Hygieniska gränsvärden som skyddar mot skadeverkningar under arbetarens hela verksamma liv samt regler och normer som sänker arbetsintensiteten är kampfrågor.

Fru talman! Arbetsmiljön har inte bara en teknisk och medicinsk sida. Den innefattar hela den sociala omgivning som människan är verksam i. Många arbetsmiljöer är fortfarande eftersatta. Det gäller i särskilt hög grad arbetsplatser där det förekommer tungt och smutsigt jobb. Alltför många människor upplever fysiska risker i sitt arbete. För många människor har arbetet blivit ett nödvändigt ont, någonting likgiltigt eller någonting som man måste stå ut med. Arbetet har med andra ord endast blivit ett medel att skaffa sig något annat: lön och fritid. Hela sin livstillfredsställelse får man utanför arbetet, och då kan det vara frestande att lösa arbetsmiljöns problem med enbart kortare arbetstid och ekonomisk kompensation. Men ett sådant synsätt kan inte accepteras. Vi menar att det är riktigt att se arbetet som ett egenvärde. En bättre arbetsmiljö är produktionsbefrämjande. Lösningen måste ligga i att omvandla arbetslivet, och i den omvanlingen finns också en demokratisk dimension. Otrivseln kan ju också förstärkas genom den motsats som råder mellan det demokratiska synsätt som utbildningen i vår skola vill ge och den verklighet som ibland möter på arbetsplatserna. Inte minst den unga generationen har upplevt detta, och jag tror att det är en av orsakerna till att många företag i främst tillverkningsindustrin har svårt att locka till sig ny arbetskraft. Man kan inte erbjuda en god arbetsmiljö, och för litet har man sökt tillvarata människors vilja till ansvarstagande. Att ha åsikter men inte få vara med och förändra, att se och uppleva problemen utan att få vara med och lösa dem föder passivitet och otrivsel. Det gäller att kunna påverka och utforma sin egen arbetsplats så att den ger trygghet och arbetsglädje - som i sig har ett egenvärde. Folkpartiet har i motionen 153 fört fram den här problematiken. Motionen följs upp i reservationen 1 av herr Romanus, som tar upp frågan om en förstärkning av de anställdas inflytande över sin arbetsmiljö och konstaterar att 1973 års miljöreform på arbetslivets område innebar ett steg åt det hållet. I reservationen sägs också att reformarbetet bör bedrivas i syfte att ge den enskilde arbetstagaren större möjlighet att påverka beslut som rör hans egen arbetssituation. Men folkpartiet avvisar bestämt talet om det oförsonliga motsatsförhållandet, som herr Hagberg i Borlänge nyss menade fanns och som enligt hans teorier alltid kommer att finnas. Vi har anledning att se arbetsmiljöfrågorna i ett större sammanhang och inte som en avgränsad frågeställning, vilket vi kanske ofta gör. Det finns motiv för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människan i produktionslivet, dvs. bästa möjliga arbetsmiljö. Ett är det mänskliga motivet: att skapa trygghet och trivsel i jobbet, att ta hänsyn till människans sociala roll på arbetsplatsen, alltså inte bara till de fysiska faktorerna — buller, belysning, kemiska ämnen osv. utan även till de psykiska och de sociala faktorerna i arbetet. Resultatet av bättre trivsel i jobbet blir en bättre arbetsinsats, men framför allt människor som trivs inte bara i jobbet utan också utanför arbetsplatsen. Arbetet måste ha en vidare syftning än enbart att ge produktionsresultat. Det måste syfta till självförverkligande och tillfredsställelse hos den enskilda människan, till att ge människan en meningsfylld roll i tillvaron. Det finns också människor med bestående handikapp. Även dessa måste få meningsfyllda arbetsuppgifter. Där har arbetsvården sin främsta motivering, nämligen just att ge de människor som annars ställs utanför en möjlighet att vara med och känna sin roll i tillvaron. Ett annat motiv är det samhällsekonomiska. Vi har egentligen inte råd att spara på satsningar i bättre arbetsmiljö, helt enkelt av det skälet att en dålig arbetsmiljö samhällsekonomiskt sett kostar oss så oerhört mycket i dag. Sjukfrånvaron beror sannolikt i mycket stor utsträckning på dålig arbetsmiljö. Det är otrivsamt att gå till jobbet för många människor, därför att arbetsmiljön är dålig. Det leder till korttidsfrånvaro. Därför är det angeläget för samhället att satsa på åtgärder för en bättre arbetsmiljö, att stimulera investeringar i en bättre arbetsmiljö. Samhällsekonomiskt är det också mycket lönsamma satsningar. De minskar våra sjukvårdskostnader, de ökar det samlade produktionsresultatet, låt vara att de här vinsterna inte omedelbart slår igenom. Men framför allt ger de människan en mer central ställning i hela arbetslivet. Det finns också ytterligare argument, bl.a. det företagsekonomiska. Ofta framställs en bättre arbetsmiljö som en målsättning som konkurrerar med produktionshöjningen, men i verkligheten kan det vara tvärtom. Det företag som har en god arbetsmiljö har därmed skapat ett bra konkurrensmedel när det gäller konkurrens om arbetskraften. Hög personalomsättning är dyr för ett företag. Olycksfall i jobbet är också dyra för ett företag. Bra arbetsmiljö skulle på sikt alltså ge sänkta kostnader och ökade intäkter för företaget, dvs. det är rent företagsekonomiskt lönsamt att satsa på en bättre arbetsmiljö. Samtidigt ger det också ökad trygghet för de anställda. Jag tror att den fortsatta standardhöjningen måste i ökad utsträckning tas ut i form av satsning på de icke-materiella faktorerna. Det är ett allmänt påstående, men det är tillämpligt även på arbetsmiljöfrågorna. En intressant iakttagelse är att en bättre arbetsmiljö som en förmån för de anställda inte heller belastas med marginalskatt. Företagshälsovårdens huvudmålsättning är att förebygga. Dess uppgift är inte att sätta plåster på de sår som uppstår på grund av brister i arbetsmiljön, på grund av risker i jobbet, utan att förebygga att ”såren” uppstår. Därmed är företagshälsovården inte en förlängning av landstingens sjukvård utan ett viktigt inslag i samhällets förebyggande verksamhet. Företagshälsovården är ett centralt instrument i arbetet för en bättre miljö i vårt arbetsliv. Företagshälsovårdens personal är inte heller bara företagsläkaren. Där finns skyddsingenjören, ergonomen, företagssköterskan, skyddsombuden, skyddskommittén. De räknas också till företagshälsovården, och de ingår alltså i de instrument man har att ute på arbetsplatsen skapa tryggare förhållanden. Det är alldeles klart att företagshälsovården bör ställas under huvudmannaskap av de närmast berörda parterna, dvs. att företagsnämnden, som är det organ man har för samverkan ute på arbetsplatserna, bör få huvudmannaskapet för företagshälsovården. I reservationen 1 till betänkandet nr 4 har vi markerat det och yrkat att ansvaret borde ligga just där. I reservationen 7, som jag vill yrka bifall till, refererar vi till företagshälsovårdsdelegationens rapport. Vi menar att riksdagen borde fatta ett principbeslut om att företagshälsovård skulle vara obligatorisk. I reservationen 14 säger vi att förstärkta insatser bör övervägas för att man skall komma till rätta med de skadeverkningar som bullret åstadkommer. Vi föreslår en rad åtgärder som skulle stimulera framtagandet av mer miljövänliga maskiner. Socialutskottets betänkande nr 4 konstaterar som helhet att det sker väldigt mycket på arbetsmiljöområdet. I betänkandet noteras beslutade reformer och tas upp utredda problem, som vi hoppas så småningom skall följas av förslag. Vi har från folkpartiets sida genom reservationerna 1, 7 och 14 velat lyfta fram några angelägna frågor och gjort en syftning framåt i strävan att uppnå bättre miljö och större tillfredsställelse i arbetslivet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de nämnda reservationerna.

Fru talman! Jag skall närmast beröra reservationerna 4, 8, 11, 12, 18 och 20 av herr Hagberg. I direktiven till arbetsmiljöutredningen heter det: ”En grundtanke måste vara att arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa skall kunna skyddas effektivt i varje led av produktionen.” Vidare heter det ”att insatserna mot olycksfallen och yrkessjukdomarna behöver intensifieras ytterligare”. Utredningen skall ”pröva möjligheterna att genom skärpt eller annars ändrad lagstiftning bidra till att undanröja eller minska yrkesriskerna”. Den skall vidare ”uppmärksamma yrkesfaror — ofta av en helt ny typ - som hänger samman med den tekniska och strukturella utvecklingen på senare tid”. Med att citera de här utredningsdirektiven skulle jag kunna nöja mig när det gäller argumentationen för reservationerna av herr Hagberg. De täcker väl behovet av direktiv som kan inrymma avsevärt mera långtgående åtgärder på arbetsmiljöns område. Kvar står bara viljan att skapa förutsättningar för att åstadkomma en så riskfri miljö som möjligt för arbetarna. Helt kan man naturligtvis inte komma ifrån att det händer saker som inte borde hända, men möjligheterna att förebygga ohälsa är vida större än de ändamål som man ställer resurser till förfogande för.

Med omnämnande av dessa undersökningar förkastar utskottet förslaget om ett epidemiologiskt forskningscentrum. Vi använder oss av gränsvärden som i sig kräver mätningar, som förutom att kontrollera arbetsmiljön för dagen också ger möjlighet till forskning för att som direktiven säger, ”uppmärksamma yrkesfaror — ofta av en helt ny typ, som hänger samman med den tekniska och strukturella utvecklingen”. Genom att dataregistrera alla mätningar, genom att undersöka vilka anställda som uppehåller sig på arbetsplatserna där mätningar görs och dessa anställdas sjukdomar och symptom liksom också genom epidemiologisk forskning kan nya samband upptäckas. Sådan forskning bör omedelbart främjas och ett epidemiologiskt forskningscentrum upprättas inom t.ex. arbetarskyddsstyrelsens ram, där rutiner för yrkeshygienisk och yrkesmedicinsk registrering utarbetas. Vi är på det klara med att kostnaderna för detta är dryga, men vi vet också att de pengar som åtgår till att avhjälpa en del av bristerna när det gäller den otillräckliga forskningen på arbetsmiljöns område är väl använda. Det är trots allt så att, enligt vad som framgick av enkäten inför LO kongressen 1971, 80 & av LO:s medlemmar känner oro för sin hälsa. För att man samtidigt skall kunna förebygga riskerna i jobbet och reparera de redan uppkomna skadorna behöver företagshälsovården utö kas och framför allt omorganiseras. Som det i dag fungerar — med företagshälsovården i huvudsak i privat regi och personalen direkt anställd av företagen - kommer alltid misstanken att denna personal känner sig tvingad och också i alltför många fall blir tvingad att ta icke-medicinska hänsyn. Vi har, som herr Jonsson i Alingsås framhöll, inte riktigt samma grundförutsättningar när vi bedömer företagshälsovårdens huvudmannaskap. Herr Jonsson i Alingsås ansåg att företagsnämnden skall vara huvudman för företagshälsovården. Med anledning därav vill jag bara erinra om att inte ens LO anser att företagsnämnderna fungerar på ett riktigt sätt. Hur många gånger skall man behöva höra: Ja, verksläkaren, han är ju köpt. Hur många gånger skall man behöva konstatera att företagsläkaren hade kunnat förebygga en skada om han bara velat. Detta är en mycket vanlig — t.o.m. alltför vanlig — uppfattning bland de arbetare som har upplevt företagshälsovården. Samma domar fälls även över skyddsingenjörerna. Vpk:s principiella uppfattning är att all hälso och sjukvård skall bedrivas i offentlig regi. Vi anser att detta också i hög grad gäller företagshälsovården. Det är ofrånkomligt i ett kapitalistiskt samhälle att arbetsköparna lägger profitsynpunkter även på denna del av verksamheten. Av den anledningen finns det allt fog för att landstingen övertar huvudmannaskapet för företagshälsovården och samordnar denna med den övriga vården. Det är de anställdas och deras företrädare som skall ha det avgörande inflytandet över vilka personer som engageras inom företagshälsovården och vilken lokalmässig närhet som är nödvändig. Det epidemiologiska forskningscentrumet och företagshälsovården behöver också kompletteras med ett arbetsmiljöinstitut. På Målareförbundets kongress förra året upptog frågan om arbetsmiljön en stor del av tiden och därmed även frågan om ett arbetsmiljöinstitut. Visst har Arbetsmedicinska institutet fått ökade resurser, men det är inte den sortens skapelser vi, målarna och andra är ute efter. Vi har den bestämda uppfattningen att ett fackligt arbetsmiljöinstitut skall stå dem som drabbas av arbetsmiljön nära, och inte vara en institution med experter som går i SAF:s ledband. Det finns anledning att också nämna något om skyddsombuden.

Det ansågs inte vara omedelbar och allvarlig fara när huvudskyddsombudet Elof Luspa stängde manskapshuset i Svappavaara den 11 december 1974, vid städkonflikten, på grund av att jord, damm och smuts hade hopat sig på golvet. Att äta, klä om och tvätta sig under sådana omständigheter skulle alltså gruv arbetarna finna sig i. Jag tror inte någon här i kammaren skulle acceptera en sådan miljö. Begreppet ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” måste bytas ut mot ”fara för arbetstagares hälsa”. Utskottet anförde redan 1973 att förslagen i propositionen 103 gjorde att man torde kunna utgå från att behovet av regler som ger skyddsombuden möjlighet att avbryta arbetet är förhållandevis begränsat. Att utskottet även i år hänvisar till detta uttalande tyder väl på att ingen av utskottets ledamöter varit ute och provat på uppdraget som skyddsombud sedan den nya lagen trädde i kraft. Vad är det för orimligt i att ett skyddsombud, som bedömer att gränsvärdet för t.ex. kvartshaltigt damm säkerligen överträtts, avbryter arbetet trots att omedelbar fara inte föreligger? Vad är en acceptabel arbetsmiljö, och vilka är bäst skickade att ta ställning till detta? Jag är övertygad om — därför att jag vet hur arbetarna resonerar — att just arbetarna själva, rent generellt, och deras valda ombud, som arbetar i den dåliga miljön, kan bedöma vad som är en acceptabel arbetsmiljö. Vid sammanträden i skyddskommittén säger arbetsköparna och deras representanter oftast ”ja, ja” - men verkar i praktiken i rakt motsatt riktning, eller verkar inte alls. Det enda språk de riktigt förstår är när arbetena stoppas, och detta är skyddsombuden väl så skickade att klara ut — för det är väl inte meningen att vi skall hysa misstro mot våra valda ombud. Jag är i varje fall inte beredd att skriva under på sådana propåer. Det kan heller inte vara rimligt att yrkesinspektionen punkterar ett beslut av skyddsombuden. Det skall givetvis vara den lokala fackliga organisationen, som ombudet tillhör, som också bedömer skäligheten i hans handlande. Det finns arbetsplatser, stora och små, som inte har rätt att utse några skyddsombud. Låt mig med en gång slå fast, så att inget snack behövs för detta, att vänsterpartiet kommunisterna är för en enhetlig fackföreningsrörelse. Arbetarskyddslagens 40 § talar om att skyddsombud utses av lokal facklig organisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Dessa regler utformades med utgångspunkt i den ordning som i praktiken tillämpades på större delen av arbetsmarknaden redan före reglernas tillkomst. För att ett förhållande rått tidigare, är det inte givet att det för alltid är det riktiga. Det kan uppstå — och har faktiskt uppstått — situationer som gör att reglerna härvidlag nödvändigtvis behöver ändras. Det kan inte vara rimligt att utestänga stora eller små arbetsplatser från möjligheten att utse skyddsombud som skall verka på arbetsplatserna. Vänsterbartiet kommunisterna har i motionen 481 klart redovisat hur en sådan kvotering som det här gäller kan se ut. Till skillnad från herr Åkerlind anser vi fortfarande att det är fackföreningen som skall utse skyddsombuden. I varje fall i den lokala organisation jag tillhör har medlemmarna också det direkta inflytandet vid val av skyddsombud. godståg. År 1973 avslog riksdagen en likalydande motion. Sedan dess har inte lokpersonalens arbetsförhållanden förbättrats. När SJ 1972 framtvingade enbemanning undantogs malmtågen, där alltså de tidigare bemanningsbestämmelserna gäller. Vi är klara över att det innebär en hård press på lokföraren att ensam ta ansvar för såväl tåg som last. Om något fel uppstår på lok eller vagnar - om t.ex. en luftslang går av — måste han söka avhjälpa felet alldeles själv. Om något händer lokföraren vid dessa tillfällen, kan det ta lång tid innan man kan undsätta honom. Det är här fråga om en ren indragning av personal utan att man ens gör något i stället för att hålla säkerheten uppe. Det har funnits förslag om att man åtminstone, när man har minskat personalen, skulle sätta in tågradio eller automatiska tågstopp, men inte ens detta förslag har hörsammats. I samband med införandet av de nya bestämmelserna uttryckte SJ:s säkerhetsinspektör betänkligheter mot enbemanningen. Nu lär det visst hända att man kör även persontrafiken enbemannad på vissa sträckor.

Fru talman!

Fru talman! När det gäller ansvaret för företagshälsovården underkänner herr Franzén i Stockholm företagsnämnderna. Men då är det att lägga märke till att vi för diskussionen med utgångspunkt i de arbetsförhållanden som företagsnämnderna nu verkar under. Jag vill erinra om att folkpartiet i motioner och reservationer krävt starkare inflytande för de anställda och en reformering av företagsnämndernas roll, som skulle innebära vidgat inflytande, nya uppgifter och större kompetens. Vi säger att detta bör ske avtalsvägen men att det också skall kompletteras med en lagstiftning som upptar rambestämmelser.
Fru talman! Jag är naturligtvis klar över att folkpartiets förslag beträffande företagsnämnderna inte i sak skulle innebära någon förändring av förhållandena när det gäller företagsnämnderna och företagshälsovår den. Den direkta bindningen till arbetsköparna hänger kvar, oavsett om man nu gör förändringar så att arbetarna skall ha ett stärkt medinflytande i företagsnämnderna. Vi vet att företagsnämnderna kritiserades framför allt när frågan om representation i bolagsstyrelserna diskuterades och beslut fattades av riksdagen. Vi vet också att LO:s Inge Janérus, som handlägger de här frågorna, var mycket kritisk mot det nuvarande systemet. Jag är vidare klar över att en företagshälsovård med denna bindning inte kan komma att bli annat än ett surrogat.

Fru talman! Det kan synas som om det inte råder några större skillnader mellan utskottets skrivning och reservationen 3 beträffande psykosociala arbetsmiljöproblem. Vi vill i den reservationen att riksdagen uttalar sig för att de psykosociala arbetsmiljöproblemen ges ett större utrymme inom det forsknings och utvecklingsarbete som pågår på arbetsmiljöområdet. Vi vill understryka detta kraftigare än som sker i utskottets betänkande. Det är intressant att läsa utskottsbetänkandet i år. Vi har under flera år väckt motioner på detta område. De problem som vi har tagit upp har inte mötts med den förståelse som man ändock tycks ha nu. att-en utredning är på gång. Det skriver också utskottet. Därför är det riktigt att vänta och avvakta vad den utredningen kommer fram till. Vi hyser dock den uppfattningen att riksdagen redan nu skall ge till känna att dessa frågor bör övervägas. Skall företagshälsovården fungera ordentligt i fortsättningen, är det nödvändigt att se över även de statsbidragsregler som f.n. finns.